Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om jag avser att skärpa Vattenfalls uppdrag att vara ledande i energiomställningen i Sverige och om jag tänker låta detta krav också omfatta dotterbolagen på deras respektive marknader. Vidare har Carina Adolfsson Elgestam frågat mig om jag bedömer att Vattenfalls köp av Nuon kommer att påverka svenska elpriser och om köpet av Nuon till en kostnad av halva investeringsutrymmet för de kommande fem åren inte kommer att innebära lägre investeringar i förnybar energi. Slutligen har Carina Adolfsson Elgestam frågat mig om det är min uppfattning att Vattenfall på sikt bör säljas. Jag vill börja med att påminna om att det var den tidigare socialdemokratiska regeringen som stod bakom Vattenfalls påbörjade köp av brun och stenkol. Vi har påbörjat ett arbete i enlighet med vad vi anförde till riksdagen i budgetpropositionen i höstas med den bolagsgenomgång som även omfattar Vattenfall i den del som rör eventuella förändringar eller förtydliganden av uppdrag. Arbetet är inte avslutat, men vi kommer att återkomma i frågan när den är klar. På frågan huruvida Vattenfalls förvärv av Nuon kommer att påverka svenska elpriser är svaret nej. Prissättningen på el sker regionalt - här i Norden via den nordiska elbörsen Nordpool. Det är troligt att de nordiska elpriserna kommer att konvergera över tiden mot de europeiska som är högre, men det sker oavhängigt Vattenfalls förvärv av Nuon. Förvärvet av Nuon finansieras genom upplåning på marknaden. Förvärvet i sig kommer inte att tränga ut några investeringar. Däremot har, som känt, marknadsförhållandena i vår värld drastiskt försämrats. Förändringar i omvärlden i kombination med kraftigt sjunkande elpriser kommer troligtvis att medföra vissa omprioriteringar och förskjutningar i Vattenfalls investeringsplaner. Det är styrelsen som ytterst är ansvarig för investeringsplanerna. Slutligen vill jag påminna om att vi sagt att Vattenfall inte kommer att säljas under den här mandatperioden.
Fru talman! Tack för svaret, Maud Olofsson! Det är ett intressant svar så till vida att utifrån de frågor jag ställde känns det lite tunt. Det är inte något konkret svar på frågorna. Vi börjar med frågan om näringsministern avser att skärpa Vattenfalls uppdrag att vara ledande i energiomställningen i Sverige. Där är svaret att man jobbar med frågan, och man ger inte något besked. Samtidigt sade energiministern alldeles nyligen i den förra interpellationsdebatten att vi i Sverige och den här regeringen har presenterat energi och klimatpolitik som gör att vi är världsledande. På något sätt går inte det ihop. Varför passar man inte på att ge besked att vi tänker använda det statliga ägda Vattenfall till att vara med och vara drivande i det som handlar om omställningen till ett hållbart samhälle? Det är lite förvånande. Det känns nästan som på dagis - jag har jobbat på dagis en gång i mitt liv - när ministern svarar utan att jag ställt frågan: "Jag vill börja med att påminna om att det var den tidigare socialdemokratiska regeringen som stod bakom Vattenfalls påbörjade köp av brun och stenkol." Det är inget jag tar upp i min interpellation. Varför vill man över huvud taget kommentera det? Samtidigt vet man att man i alliansen har någon kollega som under förra mandatperioden gjorde en KU-anmälan i den frågan. Det känns lite konstigt över huvud taget. Vi går till den delen i svaret som handlar om Vattenfalls förvärv av Nuon och elpriser. Det svaret känns lite konstigt, och det vore bra om ministern ville förtydliga lite. Näringsministern svarar att prissättningen på el sker regionalt i Norden via den nordiska elbörsen Nordpool och att det är troligt att de nordiska elpriserna kommer att konvergera över tid mot de europeiska som är högre. Vi har hela tiden från oppositionens sida pekat på detta med att i första hand ha en nordisk elmarknad. Är det så att ministern delar den uppfattningen att vi inför framtiden ska ha låga elpriser? På det sättet skulle det gynna framför allt basindustrin, som vi nog kan vara rörande överens om att vi tycker är viktig för Sverige. Eller är det som ministern angett tidigare att det viktigaste är att vi går mot en europeisk marknad. Svaret i sig är lite tudelat om vad som egentligen avses. Det är precis som det som handlar om en av mina andra frågor: Hur blir det med Vattenfall i framtiden? Näringsminister Maud Olofsson brukar hela tiden åberopa långsiktighet och att det är viktigt att industrin ska veta långsiktigt. Här säger ministern svart på vitt i svaret att vad gäller Vattenfall kommer det inte att säljas under mandatperioden. I dag är det april månad 2009. Det är ungefär ett och ett halvt år kvar på mandatperioden. Det hade varit bra om vi här i kammaren i dag hade fått något besked om hur det blir inför framtiden.

Fru talman! Detta är verkligen pudlarnas afton. Det är lite skrämmande att se hur Maud Olofsson ändrar sig i fråga efter fråga. Vi hade först en debatt i kammaren om bonusar där hon först var för bonusar och sedan var emot. Sedan hade vi precis efter det en debatt om kärnkraften som hon först var emot och nu öppnar dörren på vid gavel för i Sverige. Nu har vi den tredje debatten där Maud Olofsson gör en ny pudel. Före valet var Maud Olofsson mycket kritisk vid många olika tillfällen mot Vattenfalls kraftigt ökade koldioxidutsläpp och de investeringar i fossil kraft som man gjorde. Jag kan ta ett referat i mängden från en debattartikel på Brännpunkt den 4 februari 2005. Där skriver Maud Olofsson: Jag kan inte tolerera att statligt ägda Vattenfall investerar i den smutsigaste energiproduktion vi känner till även om den sker i andra länder. Hon fortsätter: Regeringen kan inte vänta sig vårt stöd för en energiöverenskommelse som inte omfattar styrning av de statliga företagen för att nå miljömålen. Hur ser det då ut i dagsläget? Maud Olofsson vet lika väl som jag att Vattenfall under 2000-talet har ökat sina utsläpp tusenfalt. Man fortsätter att öka utsläppen under Maud Olofsson som ägarrepresentant och ansvarig minister för Vattenfalls verksamheter. Vi vet att den investering som Vattenfall gjorde i Nuon, och som uppenbarligen skedde med Maud Olofssons goda minne och acceptans, leder till ökade koldioxidutsläpp. Nuon är ett bolag som är väldigt kraftigt beroende av fossila bränslen. Tittar man per kilowattimme är koldioxidutsläppen från Nuon betydligt högre än vad de är från Vattenfall. När man nu går samman, vilket Maud Olofsson uppenbarligen accepterat, får man ett bolag som har högre koldioxidutsläpp. Man investerar just i den smutsigaste energiproduktion vi känner till, kolkraft och naturgas. Det gör Maud Olofsson med öppna ögon. Före valet var hon oerhört kritisk och sade: Vi kommer aldrig att acceptera och ställa oss bakom en sådan överenskommelse. Nu efter valet står hon återigen och backar från sina uttalanden. Hon genomför precis det som hon sade att hon inte skulle göra. Självklart måste man kunna ändra uppfattning i någon fråga. Men man kan inte göra det gång på gång och samtidigt kunna stå med trovärdigheten i behåll. Någonstans urholkas det politiska förtroendet när man säger en sak och sedan genomför en helt annan. Jag vill ställa en fråga till Maud Olofsson. Du säger att ni ska återkomma med hur Vattenfall ska styras. Men snälla, du hade en otroligt stark uppfattning om det före valet! Nu har det snart gått tre år efter valet. Ni har haft hur många möjligheter som helst. Vattenfall har haft två bolagsstämmor, och nu i slutet på april har det en tredje bolagsstämma. Ni hade kunnat gå in och ha nya ägardirektiv till Vattenfall och säga: Det sätt som ni kör bolaget på är inte acceptabelt. Den här näringsministern ställer sig inte bakom det sättet att bedriva verksamhet i ett svenskt statligt bolag med kraftigt ökade utsläpp. Vattenfall har 50 procent högre utsläpp än vad hela Sverige har i sin verksamhet. Det släpper ut 90 ton koldioxid från den verksamheten. Det har det gjort nu under tre år, och Maud Olofsson har inte gjort någonting för att ändra det. Vi kan inte stå här och acceptera att vi ska vänta ännu längre och det kommer att ta ännu längre tid. Vi vill se resultat. Någon gång måste man komma fram till att det finns sätt att styra bolaget så att man kan åstadkomma det som Maud Olofsson var så väldigt tydlig med före valet. Det är inte acceptabelt att ett helstatligt svenskt bolag investerar i kolkraft, den smutsigaste energiproduktion vi känner till. Under Maud Olofsson nu efter valet är det uppenbarligen helt acceptabelt. Maud Olofsson godkänner till och med en sådan affär. Jag tycker att det är upprörande.

Fru talman!

När näringsministern var närvarande här tidigare i dag skröt hon om att vi i Sverige är världsbäst utifrån den energi och klimatproposition som regeringen har presenterat här i kammaren. Då kan man inte låta bli, fru talman, att konstatera att när näringsministern nu lyser med sin frånvaro är det ett hot mot riksdagens arbete och det som vi utför här i kammaren. Ett av de redskap som vi har från oppositionens sida är att ställa interpellationer, och om man lämnar en interpellation är det i dag upp till nästan två månaders väntetid. Bara det är ett bekymmer när det är aktuella frågor. När vi därtill här i debatten inte får svar utifrån de frågor som kan finnas med som en följd av de debatter vi har känns detta oerhört allvarligt. Man kan också fundera om näringsministern inte vill diskutera ägardirektivet för Vattenfall här i kammaren, eller om det handlar om frågan huruvida staten ska äga Vattenfall eller inte. Kommer regeringen att sätta Vattenfall på utförsäljningslistan? I det svar jag har fått från ministern framgår det inte, utan där är det bara att under innevarande mandatperiod kommer man inte att sälja Vattenfall. Vi har länge här i kammaren talat om vikten av att ha långsiktiga energiöverenskommelser, och det hade varit både bra och givande för svenska folket om vi här i kammaren i dag hade kunnat debattera just denna fråga och näringsministern hade varit närvarande. Jag kan inte göra annat än att konstatera att jag inte får svar på mina frågor. Vi har här under eftermiddagen diskuterat frågan om bonusar, frågan om kärnkraft och nu frågan om Vattenfall. I alla dessa tre frågor kan vi bara konstatera, precis som Per Bolund sade i sitt debattinlägg tidigare, att ministern sviker. Nu sviker hon också i debatten och svarar inte på våra frågor. Det är bara att beklaga, fru talman.

Fru talman! Vi fick före pausen besked av näringsministern att regeringen inte avser att sälja Vattenfall under den här mandatperioden. Det hade naturligtvis varit intressant att få en fortsättning av den debatten, eftersom Vattenfall är ett företag som är oerhört centralt för svensk energipolitik och inte minst för den diskussion som nu sker om den av den borgerliga regeringen initierade framtida kärnkraftsutbyggnaden. Men vi får inget tillfälle eftersom näringsministern uppenbarligen har något viktigare möte än att vara i Sveriges riksdag och delta i kammarens debatt. Jag har själv vid ett tillfälle tidigare diskuterat utförsäljningsfrågor med näringsministern, men jag fick då inte något svar av henne hur regeringen avser att gå vidare med utförsäljningen av olika statliga bolag. Därför har jag i en interpellation tagit upp frågan på nytt. Eftersom näringsministern inte har möjlighet att vara här nu i kväll får vi hoppas att hon kanske kan återkomma - även om det brukar dröja sju åtta veckor innan vi får svar på våra interpellationer - till en fortsatt diskussion om Vattenfalls framtid. Det är ingen liten fråga, och det borde väcka lite större intresse från näringsministern att diskutera Vattenfall och framtiden. Vi får väl ge oss till tåls eftersom riksdagen och kammaren inte längre är nummer ett i svensk politik utan det finns andra politiska arenor som tydligen är viktigare.